Herr talman! Skall det vara något vett och någon mening med interpellationen, sade finansministern, då måste väl herr Bohman ifrågasätta hela fördelningspolitiken. Nej. Det fanns bara ett motiv, finansminister Sträng, bakom min fråga: Håller de uttalanden som gjordes under valrörelsen förra året? Är det fråga om brutna vallöften eller inte? Får två tredjedelar av svenska folket i år mera pengar över än förra året? Och jag har själv vågat mig på att försöka bevisa att så inte blir fallet och att situationen blir värre de år som vi sedan har framför oss. Nu föregriper finansministern den debatt som skall äga rum nästa vecka — jag kastar bollen tillbaka till finansministern — och ger sig in på en svepande överblick över hela reformpolitiken, hela det socialpolitiska fältet, och talar om alla de reformer vi har beviljat oss med de skattepengar vars storlek vi nu diskuterar. Det är inte reformpolitiken som jag har tagit upp i min interpellation. Jag har ingenting emot att diskutera även den saken, men det var inte det jag tog upp utan bara den begränsade frågan om hur de löften som frikostigt ströddes ut över valfältet står sig i dag. Det är bara mindre grupper som klagar, sade finansministern, vid den klagomur som finns i kanslihuset. Trösta sig, finansministern! Det kommer nog att bli flera. Därmed ökar inkomsterna för televerket, och det kan ju alltid vara en tröst i det här sammanhanget. Jag vet inte när de 700 000 LO-medlemmar som under året når upp till en inkomst över 30 000 kronor låter höra av sig, men de kommer att göra det. De kommer alltså då att befinna sig vid den ekonomiska nivå där man får det sämre än tidigare. Men jag skall ändå ta upp den kastade handsken. Jag tycker jag bör göra det. Vill herr Bohman ha en omprövning av hela skattesystemet? frågar finansministern. Ja, det vill vi. Vi har motionerat om det. Vi tycker att det nuvarande skattesystemet är felaktigt både gentemot den enskilde och gentemot samhällsekonomin och framtiden. Det kan inte bli en sådan omprövning varje år! Ja, det vet jag. Det tar tid, och därför har vi begärt en utredning. Vi har varit konsekventa. Vi intog den ståndpunkten redan förra året. I det hänseendet bröt moderata samlingspartiet sig ut. Vi ansåg att det nya skattesystemet var felaktigt, och tiden kommer att visa att vi hade rätt. Det är jag alldeles övertygad om, även om jag vet att man inte vinner så mycket politiskt på att kunna efteråt tala om att man hade rätt. Det behöver inte vara så att ett nytt skattesystem förutsätter att man tar mera av den ena gruppen och ger mera åt den andra. Skatter behöver inte byggas upp på det sättet. Den statiska syn på skatterna som finansministern i alla sammanhang redovisat har jag alltid vänt mig emot. Jag vill inte påstå att allmänna skatteberedningens förslag var bra, men det pekade i alla fall i något så när rätt riktning. Och förslaget lyckades samla alla de grupper som var representerade i utredningen. Att sedan några hoppade av lämnar jag därhän. Men där fanns en bred samling. Det byggde inte på att en samhällsgrupp ställdes emot en annan. Finansministern gör sig skyldig till någon sorts kvantitetsbedömning då han ställer ungefär följande fråga: Vilket är bäst, om 700 000 som har det bättre ställt bråkar eller om ett par hundra tusen som har det sämre ställt bråkar? Finansministern förutsätter alltså att varje skattesystem, varje skattereform som lämnar kanslihuset — i varje fall så länge det sitter en socialdemokratisk regering — skall leda till att folket skiktas i olika grupper, att det skapar motsättningar dem emellan. Jag menar att så inte behöver vara fallet om skattesystemet syftar till att stimulera människorna till nya insatser och bygger på framtiden och inte tar mer och mer av folk ju mer de arbetar, och ju mer priserna stiger. Det är inte på det sättet man bör bygga upp landets välstånd. Har man min utgångspunkt för en skattereform, skall man inte behöva räkna med att grupp ställs mot grupp utan kunna åstadkomma en samförståndslösning. Den av mig ställda frågan som föranlett vår långa debatt kvarstår alltså fortfarande obesvarad. Jag upprepar därför: Är det inte riktigt som jag säger, finansministern, att ungefär hälften av svenska folket i år kommer att få mindre pengar att leva på än vad de hade förra året, mindre kvar av reell köpkraft än vad de hade förra året? Är inte det riktigt?
Herr talman! Jag har ett minne av, herr talman, att jag gav svaret i mitt första inlägg. Med de förutsättningar och de reservationer som låg till grund när skatteförslaget lades på riksdagens bord håller beräkningarna, men om man höjer sin lön med några tusenlappar, blir skatten i pengar också högre. Om primäroch sekundärkommunerna höjer skatten blir effekten av riksdagsbeslutet inte vad den i annat fall skulle ha blivit. Därför måste man hela tiden — i varje fall hos herr Bohnian — inpränta att sifferberäkningarna håller enligt det nya systemet i jämförelse med vad de skulle ha gett till resultat om det gamla systemet skulle ha gällt även under 1971. Det avgörande är ju ändå att vi har tagit in 4,5 miljarder kronor bara på mervärdeskatten.

Bara den kompensation som av dessa pengar går till kommunerna för att de inte utöver vidtagna utdebiteringar skulle behöva kompensera sig för det skattebortfall som följer av det höjda ortsavdraget är i runt tal I 000 miljoner kronor. Sedan frågar herr Bohman: har inte svenska folket det sämre i dag än för något år sedan? Det bestrider jag. Det svenska folket har det inte sämre om man ser det över hela linjen. Dessutom bör den redovisningen kanske göras när de litet komplicerade avtalsrörelserna är slutförda. Just nu, i februari månad, lever vi ju i ett interregnum där fjolårets löner gäller men där prisläget, bl.a. med hänsyn till den höjda mervärdeskatten, är högre. Den avvägningen blir litet annorlunda när lönerörelsen är avklarad. Jag har tillåtit mig att i finansplanen, som herr Bohman känner till, utgå från att svenska folket skall höja sina inkomster nominellt med 9 procent och reellt med mellan 1 och 2 procent — jag har varit försiktig i mitt antagande. Svenska folket höjde sina inkomster även under fjolåret. Det är fel att sprida den uppfattningen att vi som individer blir fattigare år från år. Det blir vi inte, men om herr Bohman mycket energiskt hävdar det kommer naturligtvis åtskilliga, åtminstone i herr Bohmans närmaste omgivning, att blint och odelat tro på dessa uttalanden. Herr Bohman talade sedan om den statiska synen. Det är någonting som herr Bohman har tagit i arv från sina tre föregångare som partiledare, och jag har haft nöjet att diskutera den statiska synen med dem alla. Eftersom jag har litet svårt att hitta på nya argument på den punkten är det med stort intresse som jag avvaktar herr Bohmans kommande uppträdanden för att se om han har något nytt att ge i förhållande till herr Hjalmarson, herr Heckscher och herr Holmberg, som alla på denna punkt var stöpta i samma form. Har herr Bohman ingenting nytt att ge, är det naturligtvis bekvämt för mig, ty då behöver jag inte tänka ut något svar. Det finns i standard, och det blir likadant varje gång. Men, herr talman, vi har kanske redan hållit på för länge med denna debatt, och jag skall inte utveckla den så utomordentligt intressanta frågan.
Herr talman! Jag tackar för det sista — eller skall jag kanske säga det senaste, för man kan ju aldrig vara riktigt säker — inlägget av finansministern. Om man skalar bort alla de vackra orden återstår egentligen som själva kärnan en bekräftelse på mitt påstående att ungefär hälften av svenska folket i år kommer att få mindre kvar att leva på då skatten är betald än de hade förra året. Det var den frågan som jag ställde och det är det debatten skall gälla. Desto större skäl hade det varit för finansministern att försöka ge den redovisning som jag efterlyste i min interpellation. Sedan vill jag säga till finansministern, att så stark övertygelsekraft besitter jag inte, hurudant mitt intellekt än må vara beskaffat, att jag kan övertyga människor som har det bra om att de i själva verket har det dåligt. Jag tror att svenska folket kan räkna sedlar. Jag kan inte påverka det slutresultat som de kommer till när de går igenom sina plånböcker. Om jag har tagit i arv goda argument från mina företrädare gör det, som jag sade förut, inte min argumentation sämre. Jag tycker måhända att finansministern någon gång, efter alla dessa års debatter, inte skulle behöva svara på exakt samma sätt och att man någon gång skulle kunna påverka finansminister Gunnar Sträng att bedöma skattefrågorna mer dynamiskt och mindre statiskt.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att besvära ytterligare, men det är fel när herr Bohman säger att hälften av svenska folket har fått det sämre. Skall vi inte först avvakta vad den hälft som representeras av löntagare kommer att uppnå i de pågående diskussionerna? Jag ställer självfallet inte ut några löften, men att det skulle bli plus minus noll i förhållande till lönerna under 1970 tror varken herr Bohman eller jag på. Dessutom finns det 1 300 000 folkpensionärer, som bevisligen kommer att få det bättre under 1971 än under 1970. Om jag sedan sätter in i bilden den utbyggnad som sker på den kollektiva sidan, så blir herr Bohmans beräkningar ensidiga och korthuggna. De är faktiskt inte representativa för utvecklingen. Herr talman! Det kan ju vara beklagligt för herr Bohman att jag envisas att ha samma uppfattning om den ”dynamiska” skattepolitiken, som moderata samlingspartiet — och tidigare högerpartiet — så många gånger har lovprisat. Den bygger ju i allmänhet på ett önsketänkande, ett resonemang som inte har kontakt med verkligheten och som egentligen förutsätter att svenska folket för närvarande inte arbetar och sliter ungefär så mycket som det orkar med. Varför hela denna debatt om att vi håller på att stressa ihjäl oss, om en annan skattepolitik skulle öppna möjligheter till nya arbetsinsatser vid sidan om dem som vi redan presterar, arbetsinsatser som i sin tur skulle ge så mycket mer i fråga om ekonomisk tillväxt? Det där, herr talman, är med förlov sagt ett önsketänkande — om jag vill vara vänlig. Och eftersom jag tycker att herr Bohman bättrar sig för varje inlägg kanske jag skall sluta med att vara vänlig.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag är villig att medverka till att Sveriges Urmakareoch optikerförbunds yrkesskola omlokaliseras till Örebro. Till förbundets utbildningsverksamhet — som nu är förlagd till Borensberg i Motala kommun =— utgår statsbidrag som för närvarande motsvarar kostnaderna för löner till rektor och lärare jämte 8 000 kronor per klass till särskilda kostnader och halva kostnaden för anskaffande av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmaterial. Urmakaroch optikerutbildning bedrivs även på andra orter inom landet. Inom skolöverstyrelsen har frågan om lokaliseringen av urmakaroch optikerutbildningen inom det kommunala gymnasiala skolväsendet utretts. En samordning med planeringen för gymnasieskolan har därvid befunnits lämplig. Enligt vad jag erfarit har mycket delade meningar om lokaliseringen funnits mellan berörda myndigheter och organisationer. Skolöverstyrelsen har att besluta om förläggning av linjer och specialkurser inom gymnasieskolan. Enligt vad jag inhämtat har skolöverstyrelsen kommit till slutsatsen att nuvarande urmakaroch optikerutbildning i Borensberg av främst resursskäl bör fortsätta tills vidare. Överstyrelsen avser att, när avtal om huvudmannaskapet träffats mellan Motala kommun och nuvarande huvudman, förlägga specialkurser för urmakare och optiker till denna kommuns gymnasieskola.

Herr talman! Jag tackar herr utbildningsministern för svaret på min interpellation. I första hand var jag väl ute efter att få inte ett beslut om att skolan skulle förläggas till Örebro utan ett beslut över huvud taget. Det råder inget tvivel om att det har gått snabbt att få ett svar av statsrådet: Jag hade t.o.m. kunnat få det tidigare, men jag hade inte tid att ta emot det förra veckan. Jag vill i alla fall inte underlåta att peka på ett par omständigheter som hänger samman med beslutet om förändring av huvudmannaskapet. När jag lämnade in min interpellation den 19 januari hade skolöverstyrelsen legat på detta ärende från början av oktober 1969, alltså drygt ett och ett kvarts år, men trots täta påstötningar både från Sveriges Urmakareoch optikerförbund och från Örebro kommun inte förmått fatta beslut. Men därefter gick det som sagt snabbare. Sedan jag tagit upp frågan här i riksdagen kom genom statsrådets — förmodar jag — påverkan beslutet efter tio dagar. Då finns det onekligen plats för reflexioner. Skolöverstyrelsen har nu, genom sin senfärdighet, hållit såväl Urmakareoch optikerförbundet som Örebro kommun och övriga parter i en påfrestande ovisshet — såvitt jag kan bedöma helt i onödan. Genom detta dröjsmål med avgörandet har man försvårat genomförandet av det nu äntligen fattade beslutet. Det är trots allt en hel del invecklade förhållanden när man skall överlåta ett huvudmannaskap. När beslutet nu innebär att Motala kommun skall bli huvudman, har man fem månader på sig för att klara upp hela detta frågekomplex, bl.a. vad gäller anställningar. Man kan ifrågasätta, herr statsråd, om det är rimligt att en statlig myndighet skall behöva ha så lång tid på sig som femton månader för att avgöra ett sådant här — såvitt jag kan förstå tämligen enkelt — ärende. Det rimmar också illa med vad som anförts i yrkesutbildningsberedningens betänkande och kungörelsen av den 14 maj 1970 rörande vikten av samverkan mellan skolmyndigheter och näringsliv. Här har nu alltså ett yrkesförbund gjort en utredning. Man har beslutat att man skall försöka omlokalisera sin yrkesskola, och man har begärt skolans överflyttande till annan huvudman, nämligen Örebro kommun. Varför ville man då flytta dit? Enligt utredningen ansåg sig inte förbundet ha möjligheter att med de ekonomiska resurser som stod till förfogande klara en förbättrad utbildning. Den nuvarande utbildningen anser förbundet inte svara mot de krav som bör ställas på en yrkesman i denna bransch. Elektroniken och urtekniken har gått framåt så mycket att man vill ha en bättre utbildning. Någon vidgad utbildning som svarar mot kraven kunde inte förbundet klara. Därför tog man kontakt med ett flertal kommuner i Mellansverige angående huvudmannaskapet för skolan, och man fastnade för Örebro kommun, som kunde ställa lokaler och lärarkrafter till förfogande. Sveriges Urmakareoch optikerförbund och Örebro kommun var alltså ense om lämpligheten av denna förflyttning. Men av svaret framgår att skolan av resursskäl skall ligga kvar i Borensberg. Det har jag litet svårt att förstå, eftersom jag förmodar att man kan ställa samma resurser till förfogande i Örebro kommun. Jag kan inte finna, herr statsråd, att frågans behandling står i samklang med alla uttalanden om samverkan mellan myndigheter och näringsliv, och jag har svårt att inse att femton månader är en rimlig tid för att handlägga ett dylikt ärende. Nu får jag hoppas att överläggningarna mellan Sveriges Urmakareoch optikerförbund och Motala kommun skall kunna ske så snabbt att det går att genomföra ett övertagande på ett rimligt sätt till den 1 juli 1971. Om så icke sker, får jag be statsrådet medverka till att de skadeverkningar som eventuellt kan inträffa genom denna senfärdiga behandling undanröjes.
Herr talman! Självfallet är det önskvärt att frågor av det här slaget kan avgöras så snabbt som möjligt. Jag förmodar att skälet till att det denna gång tagit så pass lång tid är att man velat fatta beslutet i samband med den övergång till den nya gymnasieskolan som är aktuell från den 1 juli. Det har i detta fall också varit fråga om en kommunalisering av en verksamhet som tidigare bedrivits av en annan huvudman.
Herr talman! Det var just av de skälen som Sveriges Urmakareoch optikerförbund så tidigt gjorde sin utredning och ingav sin framställning. Med tanke på integreringen av yrkesskolan i den gymnasiala skolan ville man vara ute i god tid — man ville att den huvudman som skulle överta skolan skulle få möjlighet att på ett riktigt sätt genomföra den omläggning som behövdes.

Med ledning av de tidsuppgifter som lämnats vid anmälan av talare till morgondagens finansdebatt har den sammanlagda debattiden beräknats till 10 å 11 timmar. Voteringarna beträffande finansutskottets betänkande nr 1 skulle då kunna äga rum först omkring kl. 23. Med hänsyn härtill bör behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden uppskjutas. Avsikten är att de skall upptas till avgörande vid arbetsplenum onsdagen den 10 mars kl. 10.00.

Herr talman! Jag ber att till utrikesministern få uttala ett tack för svaret. Min fråga var egentligen indelad i två. På den ena erhöll jag ett tillfredsställande svar, vilket jag kunde förmoda, nämligen att Sverige har en positiv insfållning till förslaget om att upprätta en fond för greker i exil som har bringats i nöd och olycka genom diktaturen. På den andra frågan, om det skulle finnas en annan möjlighet att åstadkomma en sådan fond, när det nu misslyckats i Europarådet, fick jag däremot ett dystert svar. Men det finns väl inte någon annan internationell organisation som kan upprätta en sådan fond för grekerna. Självfallet var meningen med denna fond att greker i olika nödsituationer och med olika bekymmer skulle få hjälp. Det hade varit en naturlig konsekvens av den solidaritetsförklaring, som Europarådets uteslutande av Grekland innebar, att senare i handling följa upp denna linje. Situationen för de greker som fått lämna sitt land har ingalunda blivit gynnsammare. Det verkar tvärtom som om bekymren hade ökat för dem. Det förefaller som om Europas stater vore mindre benägna i dag än för ett eller två år sedan att ge hjälp till greker. Vi ser det i Sverige, dit det kommer en ström av greker. Jag har inga siffror på hur stor den är, men erfarenheterna av mina kontakter med grekerna säger mig att det är fråga om ett mycket stort antal greker. Dessa greker kommer vidare inte direkt från Grekland utan från andra stater i Europa och är i allmänhet unga människor. Detta tyder väl på att de skulle ha mindre svårigheter att klara sig i andra länder i Europa, där de ändå har vant sig vid språket och under några år lärt sig en hel del. Det är vidare svårt för greker som kommer till Sverige att lära sig svenska. Det är ett språk som ligger långt ifrån deras eget. Det är lättare för dem att anpassa sig i Frankrike, eftersom franska är ett vanligt språk i de högre skolorna i Grekland. Det är också lättare för dem att anpassa sig i Tyskland, eftersom många greker i sitt hemland haft kontakt med tyska språket. Det är därför förenat med särskilt stora svårigheter att låta en större ström av grekiska universitetsstuderande och andra studerande, komma till oss än till andra länder, eftersom vederbörande ofta tvingas avbryta sina studier i ett annat land och på nytt får börja anpassa sig till ett främmande språk och ändrade förhållanden. I den situationen är det värt att erinra om den hjälp som Sverige gav på begäran av Sveriges förenade studentkårer och med stöd av de internationella studentorganisationerna. Sverige lämnade ett bidrag på 100 000 kronor till greker som hade börjat studera i Paris, avsett att hjälpa dem att slutföra dessa studier. Pengarna gavs alltså till en grupp som redan hade visat sig ha möjligheter att studera. Dessa pengar har utnyttjats mycket framgångsrikt. Det gällde 24 eller 25 stipendiater och av dem har åtminstone 6 i dag avlagt examen. En del av dem — enligt uppgift 13 — anses bli färdiga med sina studier nästa år och de övriga räknar med att kunna vara färdiga året därpå. Det gäller kemiska ingenjörer, jurister, ekonomer och andra studerande. Projektet har, som jag sade, framlagts för den svenska regeringen av Sveriges förenade studentkårer som nu gjort en ny hemställan om medel för att hjälpa dem som påbörjat studier att föra dem i hamn.

Som jag sagt tidigare, gäller det inte grupper om vilkas studieförutsättningar man inget vet. Det är människor som visat sig kunnat klara sina studier och som kanske därför att de har träning i franska språket kan klara dem mycket snabbare än de grekiska studenter kan göra som kommer hit. Jag har mycket stor erfarenhet av de enorma svårigheter som hopar sig för greker när de skall komma in i svenskt studieväsende — även om det lyckas ibland. Man har i år begärt att vi skall anslå 132 000 kronor för att fortsätta den hjälp som här har nämnts.

Jag känner Torsten Nilsson från ungdomen, så jag vet att han kanske mer än någon annan haft kontakt med internationella ungdomsgrupper som fördrivits från hemlandet och som har fått känna politiskt tryck. Då jag tar upp den här frågan gör jag det med förhoppningen att regeringen när denna hemställan skall behandlas fullföljer de intentioner som man — det är jag övertygad om — drev mycket kraftfullt i Europarådet och som där stupade på att de andra staterna inte visade den solidaritet som de en gång förklarat sig känna med grekiska flyktingar. Jag hoppas att man skall kunna ge detta relativt lilla men dock effektiva bidrag till greker i exil.

Herr talman! Jag förstår att det kan råda en viss tveksamhet, ty som utrikesministern sade kan det ena gången bli fråga om studerande i Paris, nästa gång i Bryssel eller Haag osv. Å andra sidan anser jag det oriktigt att först lämna en hjälp som inger vissa förhoppningar och som gör att människor kan bedriva studier till en viss gräns men sedan inte fortsätta med dem. Då kan ju sägas att detta kanske skulle få sådana konsekvenser att man tvekar inför alla beslut om att ge stöd.

Jag har sett vilka svårigheter det medför. Det vore nog en mycket effektivare hjälp att ge stödet till dem där de är. Jag hoppas att svaret inte betyder att man helt har sågat av möjligheterna att fortsätta hjälpen.

Herr talman! Anvisningarna om elevernas hemarbete, såsom de framställts i Läroplan för grundskolan respektive skolstadgans bestämmelser om hemuppgifter, ger möjlighet till skilda tolkningar av hemuppgifternas ställning och betydelse i skolan. Det medför stor osäkerhet hos den enskilde läraren och skolledaren om i vilken utsträckning hemuppgifter får och skall ges. Variationerna mellan olika ämnen och skolor kan också bli avsevärda, beroende på oklarheten i anvisningarna. En följd av detta är, att elever i samma ämne och årskurs men från skilda klasser kan ha mycket olika mängd hemuppgifter, trots att kursoch timplanerna är identiska. ”Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på skoltid. Lektionerna skall användas för aktiv inlärning. Detta gäller såväl inlärning av allmänorienterande stoff som färdighetsträning i läsning, skrivning, räkning och främmande språk. Eleverna bör få individuell handledning i skolan i naturliga arbetssituationer och med tillgång till lämpliga läromedel. — — — Med en sådan intiktning av arbetet i skolan blir traditionella hemuppgifter för eleverna av underordnad betydelse. Detta är också väl motiverat på grund av det förhållandet, att man i timplanerna fastställt ett så stort veckotimtal för elevernas undervisning i skolan, att de bör få använda övrig tid varje dag för rekreation. Hemuppgifter bör följaktligen i största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna. Skolledningen har ett ansvar för att detta också blir förverkligat. De frivilliga hemuppgifterna kan innebära såväl individuella åtaganden som grupp åtaganden, De förra behöver inte genomgående avse bokliga studier med inlärning av vissa fakta och övning av färdigheter. De kan också bestå av iakttagelser, referat av dagsaktualiteter, beskrivningar av miljöer, uppföljning och redovisning av händelser, underhållningsprogram, förevisningar, utställningar etc. De senare kan bestå i att en grupp genomför en intervju, ett studiebesök eller samlar in studiematerial för fortsatt arbete i skolan.” ”Huvuddelen av elevernas arbete bör utföras under lektionerna. Med hänvisning till det anförda vill jag anhålla om kammarens tillstånd att till herr utbildningsministern få ställa följande fråga: Är statsrådet villig att klarlägga i vilken utsträckning hemuppgifter skall ges i grundskolan?

Herr talman! Pakistan är på många sätt en kluven stat. Motsättningarna mellan de båda delarna — Östoch Västpakistan — har funnits sedan Pakistan kom till 1947. Konflikterna har ofta legat under ytan men vid olika tillfällen kommit i öppen dag. För närvarande tycks motsättningarna ha blivit så starka att risken för en urladdning förefaller överhängande. I december månad valdes en nationalförsamling, vars första sammanträde skulle ha ägt rum den 3 mars 1971. Enligt uppgift i dag — den 2 mars — har president Yahya Kahn uppskjutit nationalförsamlingens sammanträde tills vidare. Presidenten upplöste för några dagar sedan regeringen ”med hänsyn till den politiska situationen som råder i landet”. Enligt tidningsuppgifter i Dagens Nyheter den 27 februari har konflikten med Indien — främst om Kashmirområdet — trappats upp under de senaste veckorna, och så sent som för några dagar sedan förekom uppgifter om att pakistanska truppkoncentrationer skulle ha marscherat upp mot den indiska gränsen. Regeringen har i konselj den 26 februari beslutat att ge tillstånd åt export till Pakistan av 4 SAAB skolflygplan av typ 105 att användas för utbildningsändamål. Dessa kan som bekant också fungera som fullgoda flygplan för attackändamål. Med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag få ställa följande fråga till herr handelsministern: Anser regeringen att med den utveckling som händelserna tagit de senaste dagarna i Pakistan en export av krigsmateriel till detta land står i överensstämmelse med principerna för vapenexport?

Herr talman! Den ekonomiska politiken har under hösten och vintern i allt större utsträckning fått den inriktning som vi i centerpartiet efterlyste under fjolåret, både före och under valrörelsen. När riksdagen nu skall ta ställning till de riktlinjer för 1971 och för nästa budgetår som finns angivna i finansplanen och de olika partimotionerna, finns det därför inte anledning för mig att söka sak med regeringspartiets representanter i fråga om de grundläggande målsättningarna för den ekonomiska politiken. Däremot visar finansutskottets betänkande att vi har något olika uppfattning när det gäller att bedöma under vilka förutsättningar som dessa mål kan uppnås och när det gäller att välja mellan olika ekonomisk-politiska medel. Beträffande de övergripande målen vill jag bara, precis som jag gjorde i den allmänpolitiska debatten i januari, uttala min tillfredsställelse över att regional balans nu framförs som ett överordnat mål på samma sätt som full sysselsättning, snabb produktionstillväxt, stabila priser och inkomstutjämning. Det är såvitt jag vet första gången som regeringen accepterar denna tanke, som har varit ett grundläggande inslag i centerns politik under flera år. Därmed har man också accepterat att kravet på utjämning skall gälla inte bara mellan olika individer utan även mellan olika landsdelar. Under de senaste två åren har den ekonomiska politiken i första hand fått utformas med sikte på att lösa de problem som följt i den utomordentligt kraftiga högkonjunkturens spår. Under hösten har emellertid en förändring i konjunkturläget ägt rum. Det är inte fråga om någon särskilt stark avmattning, men tendensen är fullt klar och har givit utslag både i företagens orderböcker och färdiglager och på arbetsmarknaden. Situationen påminner på flera sätt om den som rådde i början av 1967. Konjunkturen var även då på nedåtgående efter en mycket kraftig högkonjunktur. I vissa avseenden tycks de yttre betingelserna för vår ekonomi utvecklas gynnsammare nu. Nedgången är t.ex. inte lika entydig i alla branscher som den var 1967. Det förekommer också en större spridning länderna emellan än då. Därmed bör man denna gång även kunna få en bättre utjämning mellan olika länder och mellan olika branscher. Konjunktursvackan skulle därför inte heller behöva bli lika djup nu som 1967—1968, då vi bl.a. fick notera de hittills högsta arbetslöshetstalen efter kriget. Nu innebär inte detta att man kan nonchalera den försämring på arbetsmarknaden som har ägt rum under de senaste månaderna. Förändringarna har ju framför allt bestått i att antalet lediga platser har sjunkit och i att allt fler har fått sysselsättas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Också antalet arbetslösa har ökat. Vid arbetslöshetsräkningen i februari var närmare 60 000 personer anmälda som arbetslösa och motsvarande siffra vid samma tid i fjol var 51 000. Man måste i detta sammanhang också hålla i minnet att vintern fram till helt nyligen varit ovanligt mild och att den rena säsongarbetslösheten därför bort vara låg. Antalet lediga platser var i februari 33 200. Denna siffra kan jämföras med de över 80 000 lediga platser som vi hade förra våren. Man kan också jämföra den med siffran för motsvarande tid i fjol, som var 56 500. Men det mest intressanta i detta sammanhang tycker jag ändå är att det antal personer som sysselsätts genom omskolning, beredskapsarbete och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med inte mindre än 20 000 i förhållande till vad som gällde vid samma tid i fjol. Det är omkring 95 000 personer som i dag sysselsätts i sådan verksamhet. Detta innebär i sin tur att arbetsmarknadsapparaten redan är hårt utnyttjad. De nu tilldelade resurserna är helt tagna i anspråk. Länsarbetsnämnderna har uppmanats att skära ner volymen för beredskapsarbetena med 11 procent. Man är tvingad till detta för att inom de nu gällande ekonomiska ramarna kunna bereda de drygt 9000 arkivarbetarna sysselsättning fram till budgetårsskiftet. Sedan mitten av december ligger det någonstans i kanslihuset en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen om ett med 50 miljoner kronor ökat anslag till beredskapsarbeten för innevarande budgetår. Det är därför i hög grad befogat att ställa frågan huruvida regeringen räknar med att sätta in ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder under det nu löpande budgetåret, om den nuvarande utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Som jag ser det kan man inte bara lita till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man måste också vara beredd att i vissa avseenden lätta på den ekonomiska politiken. Vad som då kan komma i fråga är i första hand vissa lättnader i kreditpolitiken utöver dem som redan har genomförts, och en räntesänkning. Därmed skulle man också få en bättre överensstämmelse mellan kortsiktiga och något långsiktigare åtgärder. På något eller några års sikt är ju underskottet i bytesbalansen och behovet att öka industriinvesteringarna det dominerande problemet. Det är samma problem som förelåg 1967, men regeringen valde då att i första hand möta nedgången i sysselsättningen med arbetsmarknadspolitiska åtgärder och med en ökning av aktiviteten inom den offentliga sektorn. På det viset kom näringslivets investeringsbehov i andra hand, och det har i sin tur lett till att bytesbalansproblemen har förvärrats ytterligare och att man aldrig har kunnat ta igen eftersläpningen i industriinvesteringarna. Det är vår uppfattning att man inte får göra om det misstaget. Finansministern har också för innevarande år kalkylerat med en investeringsuppgång inom industrin på 12 procent. Jag tror att vi allesammans är utomordentligt angelägna om att nå upp till den siffran, men det är enligt min mening inte troligt att vi gör det inom de ramar som finansministern anger i finansplanen och som utskottets majoritet i stort sett har anslutit sig till. De lättnader i kreditrestriktionerna som genomförts räcker knappast till. Inte minst gäller det att försöka ordna bättre möjligheter för de mindre och medelstora företagens kreditförsörjning. Utan tvivel har dessa företag drabbats hårdast av de två senaste årens kreditrestriktioner. Det fick till följd att investeringsuppgången för dessa företag uteblev nästan helt 1970. Där finns alltså mycket att ta igen, och en viktig förutsättning för att det skall kunna ske tror jag är att man ökar företagarföreningarnas utlåningsmöjligheter. Av olika skäl är det en snabb och effektiv väg. Gentemot det har utskottsmajoriteten framhållit att Industrikredit och Företagskredit, som också skall tillgodose denna sektor av industri och näringsliv, har fått ökade utlåningsmöjligheter efter den höjning av aktiekapitalet som genomfördes i fjol. Det är i och för sig riktigt, men de faktiska utlåningsmöjligheterna för dessa båda institut blir liksom tidigare i första hand beroende på i vilken utsträckning de tilldelas medel från AP-fonderna. Vi har också sagt ifrån att man bör kunna medge frisläpp ur investeringsfonderna i större utsträckning än vad som hittills har skett när det gäller investeringar utanför de ”överhettade” områdena. Investeringsavdraget på maskiner kommer utan tvivel att stimulera maskininvesteringarna och därmed bidra till en rationalisering och en effektivisering inom industri och andra näringar. Däremot är det mera tveksamt, om detta särskilda avdrag har någon speciell effekt på kapacitetsutbyggnaden, och det är väl egentligen där som skon klämmer. Åtminstone är det så, om vi skall se till bytesbalansproblemet. Frisläppta investeringsfondmedel får däremot först och främst inverkan på byggnadsinvesteringarna inom näringslivet, och vi vill gärna betrakta en sådan åtgärd som ett komplement till det 10-procentiga investeringsavdraget. Skall vi komma till rätta med bytesbalansproblemet, är det naturligtvis också nödvändigt att vi fullt ut utnyttjar den produktionsapparat som redan finns uppbyggd. Den regionala obalansen är ju ett uttryck för att vi inte utnyttjar arbetskraft och kapital så effektivt som vi skulle kunna göra. En viktig förutsättning för att få upp produktionen och exporten är därför att vi tar till vara de möjligheter som en effektiv regionalpolitik erbjuder. Jag anser att en medveten strävan att nå effektiv regional balans samtidigt ökar möjligheterna att klara ett annat centralt mål för den ekonomiska politiken — ett stabilt penningvärde. En investering inom ett område där praktiskt taget alla resurser är utnyttjade ökar efterfrågetrycket och påverkar prisspiralen på ett helt annat sätt än om motsvarande investering sker i ett område med t.ex. god tillgång på arbetskraft. Den organiserade kapitalimport som finansministern föreslår hör också till inslag i finansplanen som vi förordat. Vi har inte förordat denna ökade utländska upplåning därför att vi tror att den i sig själv skulle klara av det som är vårt lands största problem inom den ekonomiska politiken — det stora underskottet i bytesbalansen. Men på grund av inte minst tidigare försummelser i den ekonomiska politiken måste vi ta till vara denna möjlighet för att komma ur det tvångsläge som vi befinner oss i. När det gäller formerna för denna upplåning har meningsskiljaktigheterna inom finansutskottet inte varit särskilt stora. Det råder enighet om att Investeringsbanken skall kunna medverka i detta sammanhang. Skillnaderna ligger i att vi reservanter velat ge affärsbankerna motsvarande möjligheter. Inte minst när det gäller exportkreditgivningen har affärsbankerna och AB Svensk exportkredit erfarenhet som bör tas till vara. Det råder stor enighet om det angelägna i att nå en så hög investeringsnivå som möjligt inom näringslivet och i synnerhet inom industrisektorn. Men vi kan inte i politisk ordning ange, att det nu behövs en 12-procentig investeringsökning inom industrin för att vi inom rimlig tid skall nå balans i våra affärer med omvärlden, och sedan räkna med att så sker. Vare sig det är fråga om privata, kooperativa eller statliga företag måste de ansvariga för företaget undersöka om affären går ihop. De allra flesta företag måste numera räkna med att investeringen skall ske med ett högt inslag av främmande eller upplånat kapital. Det är en sak — och en god sak — om företagen kan få låna det nödvändiga kapitalet. Men priset på dessa krediter har ju stor betydelse när företagsledningarna bedömer framtidsutsikterna för investeringar som man diskuterar. Det är ingen nyhet att vi inom centerpartiet kräver en räntesänkning. Räntorna sänks i land efter land. Det går inte längre att tala om risken för ett kapitalutflöde om också vi sänker räntan. Dessutom är det vår bestämda uppfattning att en räntesänkning skulle stimulera till den nödvändiga investeringsuppgången. En räntesänkning är också angelägen för att sänka bostadskostnaderna. Vi är säkerligen många som funderar över vad det beror på att den myndighet som har att avgöra detta inte fattar ett beslut som innebär att räntan sänks. Vi är säkert många som funderar över från vilket håll motståndet mot en sådan åtgärd egentligen kommer. När det så gäller finanspolitiken är vi fullt överens med finansministern om att vi måste behålla en stram politik under åtskillig tid framöver. Det är som jag ser det nödvändigt både med hänsyn till möjligheterna att styra över resurser till industrin och näringslivet i övrigt och med hänsyn till prisutvecklingen. Budgetunderskottet anges i finansplanen till 200 miljoner kronor. Det blir naturligtvis i verkligheten större, eftersom man i vanlig ordning inte har räknat in de ökade statstjänarlönerna. Samtidigt måste man emellertid ha klart för sig att en utgiftsökning kan ha högst olika realekonomiska verkningar. Bygger man vägar i Norrland eller i andra lokaliseringsområden eller ger man lån till mindre företag via statsbudgeten har ju detta helt andra verkningar än om man bygger ut den statliga förvaltningsapparaten i Stockholm eller annorstädes. Vi måste satsa på vägbyggandet, om det skall bli någon mening med den lokaliseringspolitik vi för, och vi måste försöka ge de mindre företagen ett större kreditutrymme. Sådana åtgärder är, menar vi, helt förenliga med en stram kreditpolitik. Herr talman! Andra talare från centerpartiet kommer också att beröra de frågor som tas upp i finansutskottets betänkande. Jag vill därför bara avslutningsvis slå fast att en varaktigt förbättrad bytesbalans är ett nödvändigt villkor både för att vi skall kunna behålla handlingsfriheten i den ekonomiska politiken och för att vi skall kunna upprätthålla full sysselsättning och en hög produktionstakt på sikt. Detta ställer i sin tur stora krav på resurser när det gäller den fortsatta utbyggnaden av produktionsapparaten.

Skall vi kunna uppnå denna målsättning är en ytterligare uppmjukning av kreditpolitiken nödvändig. Särskilda åtgärder måste vidtas för att säkerställa de mindre och medelstora företagens kreditbehov. Frisläppen ur investeringsfonderna bör likaså kunna ökas, när det är fråga om investeringar utanför de överhettade områdena. Avmattningen i konjunkturen gör det också nödvändigt att vi håller en mycket hög beredskap på det arbetsmarknadspolitiska området. För att en investeringsökning verkligen skall komma till stånd fordras också att de villkor och förutsättningar som gör det lockande för företagen att bygga ut är tillräckligt starka. Samhället kan genom sin näringspolitik och räntepolitik bidra till ett mera produktionsvänligt klimat. Finanspolitiken bör likaså utformas så att den främjar arbetsvilja och enskilt sparande. För att bromsa de snabba prisoch kostnadshöjningarna måste vi genom lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder söka tillvarata befintliga arbetskraftsresurser och andra produktionsresurser på ett bättre sätt. Riksdagens prövning av de olika utgiftsförslagen för det kommande budgetåret måste mot denna bakgrund bli restriktiv. Den ekonomiska tillväxten ger dock även i år vissa förutsättningar för en fortsatt reformverksamhet på olika områden. Budgetunderskottet kan som redan framhållits väntas öka inte obetydligt i förhållande till vad som anges i finansplanen. Detta inskärper ytterligare nödvändigheten av att riksdagens utgiftsprövning blir restriktiv, särskilt med hänsyn till prisoch kostnadsutvecklingen och de krav på den ekonomiska politiken som ett återställande av bytesbalansen ställer. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid finansutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att såvitt jag kunde höra kan jag instämma i alla de uppfattningar som herr Fälldin här gav uttryck åt.

Jag skall även säga några ord om sambandet mellan ekonomisk politik och näringspolitik. Som utgångspunkt skulle jag vilja ta några beräkningar, som gjorts inom OECD, rörande utvecklingen i ett antal länder under perioden 1970—1980. Det är klart att sådana beräkningar alltid är mycket osäkra och i viss utsträckning mer räkneexempel än beräkningar. De måste också ha några givna utgångspunkter, och dessa är i det här fallet bl.a. att utvecklingen under det framförliggande årtiondet kan fortgå utan stora konflikter olika stater och maktgrupperingar emellan och att en ökning av den hittillsvarande takten i den europeiska ekonomiska integrationen blir måttlig. Intresset hos en sådan undersökning grundas kanske främst på att den i stort sett utgör en framskrivning av de tendenser som under senare tid har gjort och alltjämt gör sig gällande inom de stater som omfattas av undersökningen. Man kan väl också säga att en viss värdering framträder av de tendensernas ekonomiska verkningar. Har vi detta i minnet tror jag i alla fall att en tabell av det slag som jag nu visar på TV-skärmen har någonting att säga oss. Den upptar indexberäkningar för nationalinkomsten per invånare 1970 respektive 1980 och samma förhållande uttryckt i fasta priser och i dollar 1970 och 1980.

På tabellen befinner de sig på den övre halvan, eftersom den utgår från den antagna tillväxttakten per invånare fram till 1980. Det gäller Japan, Frankrike och Italien. Den andra gruppen av stater — USA, Sverige, Canada och Västtyskland, som — med Storbritannien som eftersläntrare — nu befinner sig på den övre halvan skulle uppvisa en mycket mer moderat framstegstakt. Jag skulle kunna föreställa mig att det kan finnas anledning att sätta frågetecken särskilt för den utpräglat höga siffran för Frankrike och den utpräglat låga för Storbritannien, men det påverkar inte avgörande helhetsbilden. Det intressanta i den här — jag betonar det — hypotetiska framtidsteckningen är följande. De länder som nu ligger lågt inom den grupp jag har nämnt satsar tydligen främst på ekonomisk tillväxt. Man kan väl säga att de satsar efter ungefär samma recept som herr Sträng på en kongress med det socialdemokratiska partiet för några år sedan rekommenderade oss att använda.

Jag tänker alltså på båda dessa sidor av fördelningsproblemet.

De nygamla marxisterna har ju ett enkelt svar på den frågan. Gör slut, vill de säga, på marknadshushållningen, släng den liberala ramhushållningen över bord, genomför på olika sätt socialisering av det mesta av näringslivet — då löser sig problemet. Men söker de stöd för ett sådant resonemang genom att hänvisa till utvecklingen i de kommunistiska öststaterna, så far de säkert vilse. Sanningen är väl i stället helt enkelt att Sovjetunionen — och i dess följe de andra öststaterna — i stor utsträckning har offrat fördelningssynpunkterna och lämnat ett stort försteg åt tillväxtlinjen. I det avseendet är de inte mindre utan mer kapitalistiska än de flesta av de västliga industristaterna. Det kan man i och för sig förstå mot bakgrunden av det låga utgångsläge beträffande nationalinkomsten som de flesta av öststaterna har haft och alltjämt har. Men som något mönster i fråga om lösning av problemet hög framstegstakt, bättre jämlikhet och rättvis fördelning kan de enligt min mening förvisso inte framstå. Olikheterna mellan skilda befolkningsgrupper i t.ex. Sovjetunionen torde vid det här laget både ekonomiskt och socialt statusmässigt faktiskt vara mera markerade än i Sverige. Därmed återvänder jag till vår egen situation. Vi har ju ett dubbelt problem. Dels borde vi i varje fall göra en ansträngning att komma över motsatsparet hög framstegstakt kontra mer rättvis och miljövänlig fördelning. Behöver det dilemmat verkligen vara oövervinneligt? Jag skall strax litet närmare återkomma till den frågan. Dels har vi våra betalningsoch valutabekymmer.

Detta önskemål har ju i själva verket gått som en röd tråd genom en rad av finansplaner under senare år, men tyvärr har det hittills förblivit inte mycket mer än just ett önskemål. De konkreta åtgärderna för att förvandla önskemålet till verklighet har i stor utsträckning uteblivit. I år har en förbättring inträffat — det skall erkännas — men den är inte tillräcklig. Och sedan finns det andra — visserligen mindre konkreta — drag i den samlade bilden av det socialdemokratiska partiets attityd som har tillkommit, drag som motverkar utsikterna att uppnå den förbättring som finansplanen likväl eftersträvar och med rätta eftersträvar. Jag tvingas, herr talman, att återigen använda ett uttryck som herr Palme tyckte illa om under remissdebatten. Jag talade då om Aftonbladslinjen i EEC-sammanhang. Jag gjorde det verkligen inte för att uppmana regeringen att ta avstånd från Aftonbladet. Jag använde detta uttryck som en — jag medger det gärna — litet svepande beskrivning av politiska tankelinjer som finns i den svenska debatten och som är företrädda även inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Att tillräckligt klart deklarera sina egna åsikter, med eftertryck och utan tvekan, måste ju då också vara en uppgift för regeringen. Nu använder jag för enkelhetens skull uttrycket Aftonbladslinjen för att karakterisera politiska tankelinjer i de ekonomiska sammanhang vi diskuterar i dag. De är ganska långt parallella med dem jag nyss nämnde och är också företrädda inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Dessa tankelinjer gavs pregnanta uttryck just i Aftonbladet för några dagar sedan. I en ledarrubrik frågades där: Har vi råd med privata företag? Och sedan frågades bl.a.: Har vi råd att tillåta en miljardlekstuga för intrigerande direktörer? Det sades vidare att det inte går ”att försvara att en näringsgren som har avgörande betydelse för samhällsekonomin körs ner av ansvarslösa direktörer”. De anställda ställs ofta, hette det också, inför skillnaden mellan jobb med lön och arbetslöshet med sociala svårigheter.

Men huvudfrågan här var ju: Har vi råd med privata företag, med enskild företagsamhet? Ja, i varje fall regeringen tycks ju klart anse detta, i varje fall ännu så länge.

Finansplanen är i år, sent omsider, upplagd för att ge en del stimulanser härvidlag. Att de inte är tillräckliga skall jag strax återkomma till. Det är emellertid klart, herr talman, att de som ställer frågan om vi har råd med enskild företagsamhet eller liknande frågor eller de som är direkta förespråkare för en omfattande socialiseringspolitik med olika metoder, måste tänka sig en radikalt annan linje för svensk näringspolitik — en renlärig socialistisk linje. Det finns många tolkningar av en sådan, men jag bortser från sådana tolkningar av vad en socialistisk linje skulle innebära, som t.ex. Olof Lagercrantz gjorde i ett svar till T. G. Wickbom i Dagens Nyheter för kort tid sedan. Där jämställde Lagercrantz en bättre ekonomisk och annan samhällelig planering med grova socialistiska tvångsförfaranden. Det är ju gallimatias. Vi måste emellertid utgå från att de som talar om socialism och frågar om vi har råd med enskild företagsamhet menar någonting som begreppsmässigt är helt annorlunda än en förbättrad social-liberal ramhushållning, som vi brukar säga, eller blandhushållning, som regeringen brukar säga. Det är klart att om det socialdemokratiska partiet vill — att vänsterpartiet Kommunisterna vill det är tydligt — ha en sådan omläggning, så kan den också komma till stånd under nuvarande förhållanden. Men en annan sak är också klar, nämligen den att inte skulle sådana planer, eller en föreställning inom näringslivet om att sådana planer fanns, bidra till att lätta våra betalningsbalansoch valutabekymmer. Tvärtom skulle de bekymren bli ännu värre, och de skulle tvinga fram en ekonomisk politik som sannerligen inte skulle göra det lättare för de anställda! Tvärtom, de anställda skulle då vid ännu fler tillfällen än hittills ställas inför skillnaden mellan jobb med lön och arbetslöshet med sociala svårigheter eller med en mycket sänkt standard. Det är innebörden i Aftonbladslinjen. Som jag nyss sade är detta tydligen också regeringens mening om den linjen. Men regeringens och dess företrädares villighet att delta i debatten i det här grundläggande principiella avseendet är inte stor — för att uttrycka sig milt.

Regeringen säger visserligen, genom finansplanen, att nu räknar vi med att företagsamheten och framför allt industrin på några år skall klara betalningssvårigheterna. Men den står alltså i stort sett som tigande åskådare till att samma näringsliv och samma industri får den ena smockan efter den andra från företrädare för de åsiktsoch tankelinjer som jag här karakteriserat som den nygamla vänsterns och som Aftonbladslinjens. Jag begär inte några ofta upprepade avståndstaganden från vad som sägs i det ena eller andra pressorganet. Det kan vi inte hålla på med inom någon politisk meningsriktning. Men jag begär av herr Ekström och av herr Sträng att de klart skall säga ifrån, att frågan om vi har råd med enskild företagsamhet och de föreställningar om socialiseringsåtgärder som ligger bakom skulle vara till stor skada för vår samhällsekonomi om de ledde till politiska handlingar. Det är en rimlig begäran, anser jag. Att inte villfara den har nog regeringen inte råd med. Men det spelar mindre roll. Det svenska samhället har inte råd. Och det är det som är betydelsefullt. Sedan är det en annan sak, som framgår av finansutskottets utlåtande, att det finns olika uppfattningar om den grad av stimulans, som i det nuvarande läget behövs för att nå de mål regeringen själv uppsatt, verkligen är tillräcklig. Vi på oppositionssidan har alltså ansett att så inte är fallet. Utskottsmajoriteten tror på regeringen i det avseendet. Vi gör det inte, sådant som läget nu är. Det är därför — herr Fälldin har utvecklat temat åtskilligt; jag skall fatta mig kort på den punkten — vi vill att riksdagen skall uttala sig för en ytterligare, modererad lättnad i kreditpolitiken. Det är klart att vi är medvetna om att läget kan ändras liksom om att meningsskiljaktigheterna i nuläget när det gäller faktiska åtgärder inte är så särskilt stora. Framemot mitten av april och maj vet vi mera om underlaget för mer omfattande ställningstaganden. Men de skillnader som finns är å andra sidan ingalunda betydelselösa. Vi vet att en ganska stark omsvängning inträffat i förhållandet mellan antalet lediga platser å ena sidan och å den andra antalet arbetslösa och i omskolningsoch beredskapsverksamhet sysselsatta. Det finns i nuläget en kapacitet som det skulle vara mycket värdefullt att kunna använda men som inte används. Jag instämmer med herr Fälldin också på den punkten. Vi tror att det är ett misstag att inte ge ytterligare stimulans till det. Det gäller emellertid inte enbart att inom de ganska smala marginaler vi nu rör oss ställa erforderliga kreditmedel till förfogande. Det gäller också att få fram en villighet att utnyttja dessa möjligheter. Och här spelar kreditkostnaden, räntepolitiken, såsom herr Fälldin också nämnde, en roll såsom en av flera faktorer. Den kanske mest betydelsefulla av dessa andra faktorer, den socialdemokratiska näringspolitikens framtida utformning, har jag redan talat om. Jag vill även för min del säga några ord om räntepolitikens roll. De förändringar som inträffat i det internationella läget beträffande förhållandet mellan olika diskonton har herr Fälldin berört; jag går inte in på det. Men jag vill säga att det naturligtvis finns ett samband mellan de lönsamhetsberäkningar som görs inom företagen beträffande olika investeringar och de kreditkostnader som är förknippade med dem. Detta gäller inte minst den mindre och medelstora företagsamheten, som i genomsnitt har en lägre självförsörjningsgrad än många storföretag. Den högräntepolitik som drivits fram i Sverige är till ganska stor del resultatet av misslyckanden inom den ekonomiska politiken. Samtidigt måste vi alltså ta hänsyn till vår valutasituation. Och vi måste också beakta att realräntan på sparande inte får bli negativ. Det har den faktiskt varit under vissa perioder under senare år, och det har naturligtvis verkat negativt på det hushållssparande som spelar en ganska stor strategisk roll inom det totala sparandet. För att förhållandena här skall kunna vridas till rätta måste vi klara vårt eget inflationsproblem bättre än hittills. Det är verkligen inte särskilt mycket i efterklokhetens ljus, herr talman, som jag nu med förvåning noterar en rad ställningstaganden från det socialdemokratiska partiets sida. Det har länge avvisat tanken på stabiliseringspolitiska överläggningar för att försöka bemästra kapplöpningen mellan löner, priser och räntor. Det ställde sig så sent som förra våren i harnesk mot våra erbjudanden att dela ansvaret för en mer inflationsbekämpande politik; det ville bestämma självt. Och det framgår ju av utskottsmajoritetens utlåtande att det fortfarande ställer sig avvisande till tanken på överläggningar beträffande t.ex. situationen under 1972 och 1973. Beträffande det innevarande året är ju läget som det är: skarpa motsättningar på avtalsområdena, stora inflationshot samtidigt som den internationella konjunkturen sviktar. Sannerligen om jag avundas regeringen! Men om regeringen visar en rimlig samarbetsvilja och realism så kan nog åtskilligt ordna upp sig. Och kanske har den alltjämt en tidsfrist. Jag hoppas att den kommer till slutsatser som liknar de linjer som vi försökt dra upp i den gemensamma reservationen. Jag vill helt öppenhjärtigt säga att det går helt enkelt inte längre, om vi skall klara oss hyggligt, att regeringen nu som förra året intar attityden att läget inte är så särskilt allvarligt. Det är det. Vi tycker nog i själva verket att vi känner ett ansvar inför handlingsberedskapen som är starkare — och jag vågar även använda ordet djärvare — än vad regeringen och det socialdemokratiska partiet nu gör. Regeringens ansvar gäller också och inte minst behandlingen av fördelningsproblemen. Jag vill sluta med några reflexioner kring dessa. Herr Palme sade för kort tid sedan i en intervju i Dagens Nyheter en del förnuftiga saker vid sidan av några som var mindre förnuftiga. Han talade bl.a. om inriktningen av en utjämningspolitik som en fråga om en utjämning ”uppåt”. Jag vill instämma i detta. Sedan lång tid tillbaka har jag sökt hävda uppfattningen, att det är rimligt, så som vår samhällsbild ser ut, att låginkomstgrupperna får mest när det gäller fördelningen av framstegsmöjligheterna. Sedan får det bli en fallande skala uppåt i löneoch inkomstlägena i övrigt. Men det vore fel att driva en politik som syftar till en reell och bestående sänkning för stora grupper. Detta betyder inte att jag accepterar resonemanget om ”lön efter skatt”. Skattepolitikens uppgift att t.ex. skaffa resurser för olika socialpolitiska åtgärder, som inte minst låginkomstgrupperna har nytta av, har vi accepterat, och det bidraget måste alla också i fortsättningen vara beredda att ge. Men med inflationen och dess prisuppdrivande och automatiskt skattehöjande effekt förhåller det sig på annat sätt. Här kommer jag till de gränser som finns för fördelningspolitiken. Låt oss, jag upprepar det från många tidigare debatter, inte förenkla problemställningen. Det måste finnas uppmuntranselement för de anställda, och det inte endast inom företagssektorn utan även inom den offentliga sektorn och naturligtvis även för företagen. Jag antydde förut att de kommunistiska länderna upptäckt det för ganska länge sedan. Jag tror också att det är riktigt att — jag sade någonting åt det hållet för en liten stund sedan — dessa länder sannolikt på många punkter gått längre än vi i dag gör för att få krävande uppgifter utförda med användning av ekonomiska stimulanser. Jag tror, herr talman, att hela klimatet inom det nu åtskilligt infekterade offentliga avtalsområdet skulle kunna avsevärt förbättras — vi har kunnat skönja en liten ljusning just i dag. Men förbättringen kunde ta fart om regeringen mer auktoritativt och klart än vad som hittills skett ville acceptera principen om en utjämning ”uppåt”. Ett betydelsefullt bidrag härtill skulle vara en reglering av skattesystemet som garanterar att inte en viss verklig inkomst i dag — på grund av inflation och en mer eller mindre misslyckad ekonomisk politik och utan att något som helst beslut fattats av regering och riksdag — blir en avsevärt lägre inkomst i morgon. Och här är det verkligen inte bara fråga om välbetalda löntagare och andra inkomsttagare. Det gäller i mycket stor utsträckning också låginkomstgrupper. Det är bl.a. därför som den gemensamma reservationen återigen hävdar principen om en indexreglering av skattesystemet. Bryggan, som vi måste använda för att ta oss över motsättningarna mellan tillväxt och fördelning, tror jag alltså måste utgå från ett fundament av insikt om den ekonomiska uppmuntrans betydelse och från en hyfsning av debatten i det avseendet. Jag vill tillönska regeringen att slå in på en förnuftets kurs, att våga höja sin röst även mot sina egna extremister och därmed bidra till att i praktiken visa att det kan finnas en harmoni mellan tillväxtoch fördelningskrav. Det är nödvändigt att finna en sådan harmoni, om vi skall lyckas med att ta oss ur vårt nuvarande trängda läge.

Herr talman! I likhet med de flesta hyser jag en rejäl respekt för finansministern. Men under senare år har min beundran något ändrat karaktär. Det är inte längre i lika hög grad finansministern i en ekonomisk balansakt som skådespelaren i en politisk föreställning som imponerar. Det förefaller mig finnas två orsaker till att herr Sträng under senare år har fått allt större nytta av sin skicklighet på tiljan. För det första har vissa avigsidor i den tidigare politiken kommit att framträda allt skarpare när denna politik har förts till överdrifter. Det är framför allt på skattepolitikens område som nackdelarna nu börjar göra sig alltmera märkbara. För det andra förefaller det som om herr Strängs politik drevs av delvis nya krafter inom socialdemokratin, krafter som han av allt att döma inte riktigt behärskar utan som till och med vågar gå till smädligt angrepp på honom. Den radikalisering som innebär att man nekar att arbeta i kompanjonskap med verkligheten och i stället utnämner verkligheten till sin värsta fiende måste leda till djupgående störningar. Förra året var det valår och finansplanen fick då alltför mycket karaktären av skönlitteratur på bekostnad av kvaliteten som ekonomiskt dokument. Den försköning som gjordes av de ekonomiska utsikterna gagnade mera den politiska högläsningen än den ekonomiska politiken. I finansplanen sades det då att industrins investeringar skulle komma att stiga med 10,5 procent. Det blev 7,6 procent. Det sades att konsumentpriserna skulle stiga med 3,5 procent. Det blev 7,5 procent. Det sades att handelsbalansen skulle sluta med ett underskott på 500 miljoner kronor. Det blev mer än det dubbla. Det sades att bytesbalansen skulle uppvisa ett underskott på 675 miljoner kronor. Det blev nästan det tredubbla. Dessa prognoser, herr talman, anser jag att man kan beteckna som en fundamental felbedömning. Att stekoset från valfläsket tilläts skymma sikten har försatt landet i ett svårare utgångsläge för den ekonomiska politiken för närvarande. Vi är inte efterkloka inom moderata samlingspartiet när vi framför synpunkter av denna sort. Vi sade det nämligen redan föregående år. I förra årets remissdebatt vågade jag kommentera herr Strängs förutsägelser med att göra gällande att han målade en alltför glättad bild av läget och att därför mycket av riksdagsarbetet under det året skulle komma att drivas utifrån felaktiga föreställningar. Man kan i detta sammanhang även påminna sig att åtminstone två kända ekonomer utanför partipolitiken i tidningsartiklar i början av förra året fann anledning förklara sin förvåning över att man grundat den ekonomiska politiken på vad som så klart framstod som förskönande prognoser. Att herr Sträng förföll till detta, anser jag komprometterande. Det minskar förtroendet inför framtiden, även om tongångarna i den nu framlagda finansplanen antyder att man åtminstone vill försöka att välja en annan väg. Som vi alla vet har vi det ju ekonomiskt helt rimligt i Sverige jämfört med hur man har det i flertalet andra länder. Åtminstone statistiken säger oss att vi får det bättre år från år. Men jag tror inte att dessa siffror och jämförelser fångar hela verkligheten. Det finns en allvarlig känsla för närvarande i landet av att någonting är på tok och att utsikterna inte inger optimism och tillförsikt. Folkomflyttningar mellan landsändar och näringsgrenar har skapat rotlöshet. En långsammare ekonomisk tillväxt i förening med prisstegringar och skattehöjningar har kommit både höginkomsttagare och låginkomsttagare att få större ekonomiska bekymmer. Motsättningarna på arbetsmarknaden och jordbrukarnas svåra läge skapar oro. Miljöhotet minskar för många människor den dagliga glädjen. Dessa och andra sådana fenomen avslöjar att inkomststatistikens siffror står att läsa mot en förvånansvärt mörk bakgrund. Att man kritiserar innebär därför inte att man bara är någon sorts kverulant, eller låt oss säga oppositionspolitiker, som bara är ute på yrkets vägnar. Det är min uppfattning att svårigheterna har sitt ursprung i en spänning som finns mellan vidlyftiga förväntningar och förkrympta möjligheter att tillfredsställa dessa förväntningar. Det finns en långsiktig sådan motsättning — ekonomisk tillväxt har inte motsvarat de förhoppningar som knutits till en sådan tillväxt som ett lyckans universalmedel. Detta är naturligtvis ingenting som vi i första hand kan kritisera regeringens ekonomiska politik för. Problemet ligger mycket djupare än så och utgör en utmaning långt utanför politikernas domäner. Men det finns också en annan sådan konflikt mellan förväntningar och resurser att tillfredsställa dessa förväntningar med, vilken i allra högsta grad har att göra med regeringens ekonomiska politik. Socialdemokratin har utställt stora löften men har sedan — när man ställts inför kravet att infria dessa löften — kommit att föra en kortsiktig politik, som successivt minskar och som minskat möjligheterna att möta förväntningarna. I jämlikhetsresonemangen har man ingivit människorna känslan av att det runt hörnet finns rikedomar att dela. I propagandan för den nya näringspolitiken har man lovmt lösningar på den ekonomiska processens alla avigsidor. I löftena om det nya skattesystemet har man sagt att nya offentliga åtaganden och utgifter kommer parallellt med en skattesänkning för två tredjedelar av svenska folket. Med påbud om prisstopp låtsas man som om det vore så enkelt att bli av med prisstegringar som att bara förbjuda dem. Men växlar, utställda på detta sätt, måste inlösas. Hur gör man då? Jo, för att man med de stora offentliga åtagandena ändå rimligen skall kunna klara den ekonomiska balansen konstruerar man det nya skattesystemet på ett sådant sätt att vi i själva verket år från år kommer att få skatteskärpningar i förhållande till det gamla systemet. — Det är alltså vad man får i stället för lättnader! För att slippa erkänna alltför tvära löftesbrott späder man på våra resurser genom att från utlandet köpa mycket mera än vad vi säljer dit, och för att finansiera underskottet lånar man i utlandet. Detta gör man samtidigt som man i valrörelsen försökte göra gällande att det vore höjden av oansvar om en oppositionspolitiker, t.ex. herr Hedlund, föreslog att man skulle låna en slant i utlandet. Men det är inte bara så att man lånar utomlands. Man lånar också från framtiden genom att hålla tillbaka de investeringar som i nästa period skall bära upp de ytterligare anspråk på ekonomin som då kommer att resas. Pressad mellan utfästelser och möjligheter att infria dessa bedriver man en hård politik mot lokaliseringsbygderna. Man tar för litet hänsyn till miljöintressena. Och ändå — trots alla dessa manövrer — blir trycket på våra tillgångar så stort att resultatet blir omfattande prisstegringar. En sådan politik måste komma att leda till konflikter och försvarsåtgärder som i sin tur gör den ekonomiska framtiden osäkrare. Om man inte tillgriper hungerstrejkens desperata vapen finns det andra försvarsåtgärder tillgängliga, och de utnyttjas för fullt. En växande minoritet letar efter skattefria socialunderstöd, till vilka man blir berättigad bl.a. genom de skarpa skatter som förvisso även drabbar låginkomsttagare. De höga skatterna är tänkta att lösa sociala problem, men som det nu har blivit skapar de också sociala problem. En inkomsttagare som tjänar 20 000 kronor om året betalar uppemot 6 000 kronor om året i direkta och indirekta skatter. Andra grupper försvarar sig genom att låta sitt handlande ta intryck av ett skattetänkande. En del, t.ex. folkpensionärer, med orimliga skatter på extrainkomster, tycker inte att det lönar sig något vidare att arbeta. Många människor försöker försvara sin levnadsstandard genom att skära ned sitt sparande, som de annars hade planerat för att enligt urgammal svensk tradition göra till självägande. Ännu fler människor försöker genom löneförhandlingar värja sig mot standardsänkningar. 5; En ekonomisk politik som utlöser sådana försvarsmekanismer skadar ekonomin. Den ekonomiska balansen rubbas av löneanspråk motiverade av kravet att kompensera sig på olika sätt. Det lönar sig mindre att arbeta, investera och spara och på det viset lägga grunden för en tryggare framtid. Tillväxten blir därigenom lägre. Möjligheterna till löneökningar som höjer den reella köpkraften blir sämre. Det är alltså nackdelar både när det gäller den ekonomiska balansen och den ekonomiska utvecklingen. Som jag redan har påpekat är det särskilt skattepolitiken som inger oro. Skatterna har nått sådana höjder att man börjar kippa efter andan. Låt oss studera ett exempel och anta att en person tjänar 30 000 kronor om året och vill öka sin disponibla inkomst med 2 000 kronor för att kompensera sig för föregående års prisstegringar. Eftersom föregående års prisstegringar var så starka behöver han ytterligare 2 000 kronor i disponibel inkomst för att inte ha tryckts tillbaka. Han måste då ställa vissa lönekrav, men eftersom skatt utgår på dessa lönekrav, måste han begära mer än 2000 kronor. Han måste begära nästan 8 000 kronor eller 30 procent. Av dessa 8 000 kronor blir det kvar ungefär 3 400 kronor när han betalt den direkta skatten. Sedan får han vidkännas minskade bostadstillägg. Kvar blir då ungefär 2 000 kronor. Det räcker ändå inte riktigt för att klara upp prisstegringarna under föregående år, eftersom han då har indirekta skatter i form av ökad moms att betala. Jag har inte utgått från att detta är en person som begär något extra utan endast att det är en person som försöker hålla sig på oförändrad nivå och som måste göra sådana från stabiliseringssynpunkt orimliga lönekrav för att klara upp sina affärer. Vad sker beträffande företaget och kommunen eller den som är arbetsgivare, staten t.ex., som måste ut med dessa stora löneökningar? Jo, då behövs ökade priser och skatter för att klara det hela. På det viset är det oundvikligt att vi försämrar vår internationella konkurrenskraft och att många företag kommer att gå över ända.

Det är som herr Fälldin också påpekade ett anmärkningsvärt förhållande. Den här saxen mellan prishöjningar och höga skatter klipper sönder möjligheterna att använda finanspolitiken på samma sätt som man enligt läroböckerna skulle kunna tänka sig för att stabilisera ekonomin. Finansministern brukar ibland tala om en ”stram” budget när han med hjälp av skattehöjningar har skaffat staten högre inkomster. Men när man gör sådana här bedömningar skall man inte glömma bort att en budget med skatteökningar är hopkommen på ett sätt som utlöser krafter, som kastar omkull den skenbara ekonomiska balans som man tycker sig kunna utläsa ur budgeten. En budget är ett fotografi, från vilket man inte med lätthet kan utläsa vilka krafter som satts i rörelse genom det sätt, på vilket budgeten är komponerad. Men en rörelse finns där. Om det skett med skattehöjningar går rörelserna i en riktning som skämmer den bild som fotografiet som sådant kan tänkas förmedla. Det finns i den senaste statsbudgeten två siffror, som väl sammanfattar läget och de krafter som gör sig gällande. Man räknar med att lönesumman skall stiga med så där 10 procent nästa år. Men de reala disponibla inkomsterna, dvs. det som blir kvar efter skatter och prisstegringar, transfereringar och sådant, beräknas öka med bara 1 procent. Den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet tycks vara medveten om att det finns svårigheter av det här slaget. Man erkänner att de enskilda människorna försvarar sig på olika sätt mot de höga skatterna, och så skriver man: ”Enligt utskottets mening skärper företeelser av detta slag ytterligare kraven på finanspolitiken i dagens Sverige.” Hur man skall tolka detta uttalande är inte riktigt klart, men det kanske vi snart kommer att få veta. Om socialdemokraterna tolkar det så att man mot den bakgrunden måste ytterligare höja skatterna, tror jag man är inne på en farlig väg. Detta är den allvarliga ekonomiska situation vi hamnat i på grund av spänningen mellan regeringens kortsiktiga stora egna utfästelser och de minskade resurserna att uppfylla dem. Vi har alltså ett kraftigt underskott i vår bytesbalans, och man väntar att det skall kvarstå nästa år. Och om det nu skulle bli någon förbättring på vår handelsbalans, räknar även finansministern med att den skall vara ganska tillfällig. Vi har snabba prisstegringar att se fram emot — 3—4 procent säger man i finansplanen, och då har man inte räknat med de momshöjningar som inträffade i början på året. Jag skulle också tro att den bedömningen är alldeles för låg och att inflationen kommer att bli snabbare än vad finansministern räknar med. Arbetsmarknaden befinner sig i oro, som vi vet. Utrymmet för standardförbättringar kommer inte att växa annat än mycket långsamt.

Vidare utmärks läget av att räntorna som bekant är skyhöga. Det är dyrt och svårt att få låna pengar till en utbyggnad av näringslivet här hemma för att klara anspråken på vår ekonomi och klara vår utrikesbalans. Finansministern räknar med att industriinvesteringarna skall öka med 12 procent. Det förefaller otroligt, om inte ytterligare åtgärder vidtas. Men ytterligare åtgärder är man rädd för att vidta med tanke på att om vi lånar pengar i utlandet skall man oroa sig för att dessa pengar skall slinka ur landet och valutareserven därmed försvinna om vi skulle sänka räntan. I den preliminära nationalbudgeten räknar man därför i stället med att det skall bli en uppgång i industriinvesteringarna med bara 7 procent. Vidare har vi för nästa år att räkna med att skattetrycket kommer att skärpas ytterligare, inte minst till följd av den inflation som för alla människor upp i högre skatteklasser utan att de därför fått några reala ytterligare pengar att klara dessa skatter med. Jag tror läget kompliceras ytterligare av att nedgången i konjunkturen tycks kunna bli kraftigare än man först hade anledning tro. Nu skulle man vilja hoppas att en sådan här beskrivning är en svartmålning. Jag hoppas det också för min egen del, men när jag målar denna bild gör jag det inte som en oppositionspolitiker som är ute i det taktiska syftet att svärta ned. Som jag uppfattar det är det aldrig någon idé i politik att kritisera i onödan. Då blir man snart överbevisad om att man hade fel. Man vinner mycket mer på att försöka se sanningen i lugn och ro och försöka urskilja verkligheten. Verkligheten är att Sverige har en stark ekonomi. Detta kan förvisso även räknas socialdemokratin till godo för den ekonomiska politik som förts genom decennierna. Men verkligheten är också att vi på slutet fått en, som jag uppfattar det, allvarlig försvagning i vårt ekonomiska läge. Allvarliga krafter verkar på vår ekonomi i negativ riktning. Den kritik vi från moderat sida tidigare framfört har kanske till en del varit överdriven, men endast, herr finansminister, i det avseendet att vad vi varnat för genom årens lopp har kommit att inträffa något senare än vi kanske tänkte oss. Men nu har det alltså inträffat. För min del är jag dock övertygad om att utvecklingen kan vändas till det bättre om man följer en annan ekonomisk politik i enlighet med vad som sagts från moderat håll och i enlighet med vad som sägs av finansutskottets reservanter. Det grundläggande måste vara att skapa förutsättningar för ett nytt socialt kontrakt som kan ersätta de spänningar vi befinner oss i. Det skulle vara uppgiften för ett sådant här ekonomiskt-socialt råd och för stabiliseringspolitiska konferenser. Att det är möjligt att även i komplicerade frågor nå en vid enighet visar erfarenheten från den s.k. allmänna skatteberedningen. Jag tror också att det för att minska motsättningarna i samhället är betydelsefullt att låta olika sparstimulerande åtgärder ha till syfte att åstadkomma ett vidgat självägande. På det viset kan man låta samhället vila på samma grund som givit det dess stabilitet genom århundradena. Sparstimulerande åtgärder behövs även för att skaffa fram pengar som krävs för att man skall kunna bygga ut produktionen så att det kan bli verkliga lönehöjningar i stället för bara fortsatta prishöjningar och för att man skall kunna bättra på vår utrikeshandelsbalans. Socialdemokraterna tycks inte förstå detta. De tror att det skall kunna bli investeringsökningar utan ett ökat sparande. Det finner jag märkvärdigt. Vi måste vidta åtgärder. Vi måste genast lätta på kreditmarknaden för att stimulera till investeringar. Det är egentligen komiskt att lyssna till socialdemokrater när de ena ögonblicket med ett myndigt tonfall talar om vårt nationella oberoende gentemot EEC och i nästa ögonblick genom en utomordentligt skral ekonomisk politik försätter sig i ett utpräglat beroendeförhållande. Flertalet länder har sänkt sina räntor under de senaste månaderna men inte Sverige. Varför inte det, herr Sträng? Därför att socialdemokratisk politik har kommit att bygga på en omfattande skuldsättning till utlandet. Och nu är man rädd för att pengarna skall strömma ur landet, så att man får se botten i herr Åsbrinks kassakista nere i riksbanken. Detta, herr finansminister, är att försätta landet i ett utpräglat beroendeförhållande och rimmar mycket illa med de olika andra vackra uttalanden som görs t.ex. i EEC-debatten. Vi reservanter kan också, nu när landet har försatts i något av en tvångssituation, tänka oss en upplåning i utlandet. Men det kan inte nog understrykas, herr talman, att det inte får bli en sådan upplåning som under valåret 1970, då pengarna inte användes så mycket till ökade investeringar utan till konsumtion och därigenom till att försvåra i stället för att underlätta framtiden. Vi anser också att man måste satsa mer på lokaliseringspolitik. Det är bättre att ge dem som vill bo kvar i stödområdet möjligheter att göra så än att sedan dit tvångsförflytta människor som inte vill vara där. En riktig lokaliseringspolitik måste arbeta mer med generella medel än som hittills har skett. Det blir dyr lokaliseringspolitik när herr Wickman skall resa runt och släppa ner pengar från helikopter. Det vore billigare att med generella metoder underlätta arbetskraftens och företagandets villkor i stödområdena. Jag tror att socialdemokraterna har en övertro på vad de centrala myndigheterna kan åstadkomma t.ex. när det gäller lokaliseringspolitik. Det är även vår uppfattning att Sverige för att nå goda förutsättningar för välståndsförbättringar måste anstränga sig för att få ett långt gående samarbete med EEC. Det är beklagligt att regeringen på senare tid har givit intryck av att vilja retirera något från sina tidigare positioner. Det rimmar mycket illa att utställa stora växlar på vår ekonomi i framtiden utan att stödja de villkor, under vilka denna ekonomi skall arbeta. För att lätta på trycket på de ekonomiska resurserna fordras det också en rationalisering av den offentliga verksamheten och sparsamhet med offentliga medel. Därigenom tror jag att man kan inleda en rimligare skattepolitik än den som nu förts. Avsikterna med moderata samlingspartiets uppläggning av skattepolitiken är inte att skatteinkomsterna nödvändigtvis skall sänkas utan att skattesatserna skall sänkas. Blir skattesatserna för höga, blir skatteinkomsterna lägre än de annars skulle vara. Den kommun som t.ex. bestämde sin skattesats till 50 kronor skulle få mindre skatteinkomster än en annan kommun som uppträdde förnuftigare. Den här kommunens skatteinkomster skulle komma att sjunka om man höjde skattesatsen på det sättet. Den ekonomiska utvecklingen i kommunen bleve dålig. Precis detsamma gäller för staten som helhet. Om vi hade haft samma tillväxttakt i vårt land som man haft i jämförbara OECD-l.nder under föregående år, skulle staten, herr Sträng, ha haft nästan 1 000 miljoner kronor mer i skatteinkomster, och det utan höjningar av skattesatsen, herr finansminister. Det hade varit trevligt. De 1 000 miljonerna skulle kunna användas till många bra ändamål, som nu får eftersättas. Bl. a. skulle denna miljard, herr finansminister, kunna användas till att inleda en sänkning av skattesatserna liksom till en hel del andra betydelsefulla saker, som nu får sättas i efterhand. Det är så jag vill se skattepolitiken: en gradvis sänkning av skattesatserna, möjliggjord genom en förbättrad ekonomisk tillväxt. Denna gradvisa sänkning kan i sin tur leda till en utveckling av skatteinkomsterna som blir gynnsammare än den annars hade varit. Genom sin envetna höjning av alla skattesatser försämrar herr Sträng ekonomin. Det är han och inte alls hans motståndare som skall svara på den fråga som herr Sträng alltid reser, nämligen om vad man egentligen vill dra in på. Det är herr Sträng själv som skall svara på den frågan, eftersom en försvagning av ekonomin har tvingat honom till en långtgående inskränkning av ambitionerna, t.ex. för detta år. En viktig uppgift för staten är också att hålla tillbaka belastningen på kommunerna, så att de kan föra en rimligare skattepolitik. Finansministern brukar alltid säga att det inte är han utan kommunerna som genomför skattehöjningarna eller åtminstone det mesta av dem, men det är ett mycket svagare argument än vad herr Sträng vill ge intryck av. Staten lägger stora lass på kommunernas bördor och framtvingar på detta vis skattehöjningar. Staten har t.ex. genom sitt system för återbetalning av kommunalskatter infört ett tvångslån hos kommunerna, som för löpande budgetår kan uppskattas till 1 500 miljoner kronor, och detta tvångslån kostar uppenbarligen kommunerna pengar. Staten har vidare höjt mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften, och detta kostar kommunerna stora pengar. Skatteraseriet visar sig för närvarande ganska klart genom att den ena parten börjar lägga skatt på den andra parten, som i sin tur lever på skatteinkomster. Det är onekligen ett konstigt förhållande. Staten fattar vidare via riksdagens majoritet och via de centrala myndigheterna en lång rad beslut, som kostar pengar för kommunerna. Den virriga planeringen på t.ex. skolans område har blivit mycket dyrbar för många kommuner. Herr talman! Det finns mycket att kritisera och det finns också en hel del att berömma i regeringens ekonomiska politik, men vad jag för närvarande väsentligen är oroad över är det ekonomiska läge som vi försatts i. Ju lättare det är att kritisera, desto betydelsefullare är det emellertid att ange ett för hela oppositionen gemensamt alternativ. Ett sådant föreligger i den reservation som fogats vid finansutskottets betänkande nr 1. Jag ber, herr talman, att få hemställa att denna alternativa finansplan antages.

Herr talman! Det finns inga större meningsskiljaktigheter mellan finansutskottets socialdemokratiska majoritet och dess borgerliga minoritet. Detta gäller i verkligheten också herr Burenstam Linder och moderata samlingspartiet, all uppresning till trots. Att en sådan enighet föreligger sägs också klart ut i finansutskottets betänkande, där ett viktigt avsnitt har följande lydelse: ”Enligt utskottets uppfattning råder i stort sett principiell enighet när det gäller de allmänna målen för den ekonomiska politiken i vårt land. Det man har olika meningar om är avvägningar på marginalen och framför allt vilka medel som skall användas för att nå de uppställda målen.” Herr Wedén har alltså egentligen redan fått svar på sina frågor. De reservationer som avgivits av de borgerliga partiernas representanter i finansutskottet gäller också detaljer eller avvägningar på marginalen. Det är verkligen ingen alternativ finansplan som man har presenterat. Det är förvånande, herr talman, att man från borgerlig sida t.ex. år efter år kan föra en diskussion om nödvändigheten av stabiliseringspolitiska konferenser när man i själva verket är överens med regeringen om huvuddragen i den ekonomiska politiken. När enighet redan skapats, vad behövs då konferenser till? Vad är det då man är enig om? Formellt talar man om att de centrala målen för den ekonomiska politiken är: full sysselsättning, fortsatt hög : tillväxttakt, jämnare inkomstfördelning samt bättre regional balans. Härtill kommer kravet på stabilisering av prisnivån. Det är alltsammans vackra honnörsord. Men vilken verklighet finns bakom dem? Och vilka är de faktiska följderna av den politik som socialdemokrater och borgerliga nu är eniga om att rekommendera och genomföra? Var är den fulla sysselsättningen? Verkligheten är ju att vårt land till följd av den politik som förts fått en industriell reservarmé av skrämmande omfattning. Enligt låginkomstutredningen fanns det 1966 nära 400 000 personer som på grund av öppen arbetslöshet och 600 000 å 700 000 personer som på grund av dold arbetslöshet endast delvis eller inte alls hade något förvärvsarbete. Summan av öppen och dold arbetslöshet utgjorde med andra ord grovt räknat 1 miljon människor, eller drygt 20 procent av arbetskraften. Vad menar man med fortsatt hög tillväxttakt? Vad man syftar på är en ökning av bruttonationalprodukten, dvs. summan av landets produktion av varor och tjänster, beräknad på traditionellt sätt. Men man räknar inte med hur miljön förstörs och naturkapital fördärvas genom ohämmad exploatering. Man räknar inte med hur människor slits ner fysiskt och psykiskt i produktionen och i ett samhälle som inte är byggt för att motsvara deras behov. Man räknar inte med hur människor i allt större antal stöts ut ur produktionslivet och att avfolkningsbygderna får allt svårare att överleva. Det viktiga är att bruttonationalprodukten ökar. Var är den jämnare inkomstfördelningen? Klyftorna i fördelningen av inkomster och förmögenheter har inte minskat under det senaste årtiondet utan snarare ökat. Enligt låginkomstutredningen hade 1966 drygt 18 procent av de anställda en total inkomst understigande 10 000 kronor och ca 35 procent en total inkomst understigande 15 000 kronor. 400 000 människor måste förra året gå till socialvården för att kunna klara sig. Vad menas med bättre regional balans? Är det inte ett täckord för samma politik som lett till att under 1960-talet 110 000 människor tvingats flytta från skogslänen? Är det inte bara en falsk flagg, under vilken man vill genomföra den fortsatta avfolkning som uttrycks i de officiella prognoserna och enligt vilka de s.k. avfolkningslänen fram till 1980 skall förlora ytterligare 100 000 människor? Vad är verkligheten bakom talet om stabilisering av prisnivån? Är det utvecklingen under förra året som är mönstret, då priserna på konsumtionsvaror ökade med i genomsnitt 8 procent? I år har statsmakterna varit förutseende nog att genom höjningen av momsen garantera en grundfond i prisstegringen med 6,5 procent. När regeringen nu i praktiken börjat avveckla prisstoppet kan konsumenterna med fruktan motse resten av året. Man skall ha ett egenartat språkbruk för att benämna detta stabilisering av prisnivån. Sådan är alltså den verklighet som hittills har funnits bakom honnörsorden full sysselsättning, jämnare inkomstfördelning osv. Finns det några skäl som talar för att den ekonomiska politik som regeringen och de borgerliga s.k. oppositionspartierna nu vill bedriva leder till ett annat och för befolkningens stora majoritet gynnsammare resultat? Absolut inte. Enigheten mellan regeringen, de borgerliga partierna och storkapitalet syftar till att befordra detta senares intressen. Regeringen satsar direkt på att stärka de kapitalistiska företagens konkurrensförmåga. Den begränsar nu inte sin politik till enbart en anpassning till det kapitalistiska näringslivets rörelser utan avser att gripa in direkt för att befordra företagsägarnas intressen. Ett särskilt investeringsavdrag på 10 procent skall ges företagen. Industrisektorn ges företräde vid kreditgivningen. Den statliga investeringsbanken skall medverka till exportkrediter för att hjälpa privatföretagen och i detta syfte t.o.m. låna upp pengar utomlands. Hela denna politik är avsedd att stärka kapitalismen. Den kommer att ytterligare öka storfinansens profiter och maktställning i detta land. Klyftorna i fördelningen av förmögenheter och inkomster kommer att bli ännu större. Koncentrationen av kapital och befolkning kommer att fortsätta. Den industriella reservarmén kommer med denna politik att tillväxa och bli ännu större. Inflation och prisstegring kommer att drivas vidare. Hur kan man tala om jämlikhet och samtidigt ge ytterligare favörer åt storkapitalet? Såväl i finansplanen som i finansutskottets betänkande skjuter man in sig på att kritisera de lönarbetande och deras strävanden. Man talar negativt om ”kompensationstänkande” och ”löneglidning”. Men ingen kritik riktas mot kapitalet, som vetat att väl kompensera sig genom prishöjningar och spekulation. Och man förtiger att den s.k. ”löneglidningen” — dvs. lönestegring utanför avtalsramen — huvudsakligen är en följd av lönarbetarnas ökade prestation och arbetstakt. Det är alltså ett mycket partiskt resonemang som finansutskottet här för. Detta gäller också diskussionen av förhållandet mellan löner, finanspolitik och efterfrågetryck. Prishöjningarna har ju inte främst vållats av löneökningar utan av näringslivets stora realkapitaloch lagerinvesteringar. Men av detta drar man sedan slutsatsen att man måste strama åt konsumtionen, motverka effekten av lönestegringarna och dämpa takten i kommunaloch bostadsinvesteringar. En sådan rekommendation är både ologisk och oriktig. I finansplanen finns ingen diskussion av frågan om hur man skall få till stånd en förbättring av inkomstfördelningen och av fördelningen löner i förhållande till profiter. Det räknas som en självklarhet med att statsbudgeten framöver under 1970-talet i stigande grad skall finansieras via moms och annan indirekt beskattning. Även på denna punkt är det lönarbetarnas stora flertal och särskilt låginkomsttagarna som skall betala. Detta är den cyniska finanspolitiska verkligheten bakom jämlikhetspropagandan. Det borde emellertid i dag inte vara möjligt att lägga fram vare sig en s.k. långtidsutredning eller en årlig finansplan utan att från början ta avgörande hänsyn till jämlikhetskraven. Och där måste man klart ta ställning såväl till målen för en politik som syftar till jämlikhet som till medlen för inkomstutjämning. En sådan politik måste för att bli framgångsrik omfatta åtgärder över hela det ekonomiskt-sociala fältet. Den bör syfta till en reell utjämning av både förmögenheter och inkomster. Utjämningspolitiken måste innefatta såväl en minskning av de höga inkomsternas, bolagsvinsternas, spekulationsvinsternas och de stora privata förmögenheternas relativa andel som av deras reala storlek. Det är en otillfredsställande målsättning, om man säger att de stora förmögenheterna och de höga inkomsterna skall ha ett oförändrat realvärde, medan de många egendomslösa och de stora låginkomstgrupperna bara så småningom skall höjas. Jag kan alltså inte som herr Wedén gjorde instämma i statsminister Palmes uttalande att det räcker med en utjämning uppåt. Vi vet också att inte ens någon sådan ägt rum i verkligheten. Men det krav som allt starkare ställs är att en direkt utjämning skall komma till stånd. Och det måste gälla såväl mellan lönearbete och kapitalister som mellan det stora flertalet anställda och de högavlönade. Vad det gäller är att de ökade klassskillnaderna måste bekämpas. Slutmålet är ett samhälle där utsugning och spekulation är avskaffade.

Det skatteprogram som vänsterpartiet kommunisterna lagt fram och som kommer upp till behandling senare under riksdagen föreslår åtgärder som kan föra åtminstone en bit på vägen till utjämning, i den mån det nu är möjligt att göra detta med skattepolitiska medel. Den politik som regeringen och de borgerliga partierna är överens om hängs ju motiveringsmässigt upp på nödvändigheten att förbättra bytesbalansen gentemot utlandet. Men det handlar här givetvis inte om någon tillfällig politik som framspringer ur ett extraordinärt läge. Det handlar om den huvudlinje i politiken som regeringen följer och som går ut på att samhällsbygget i huvudsak är färdigt, att det inte behövs någon grundläggande förändring av samhället såsom arbetarrörelsens pionjärer tänkte sig. Nu anser man i stället att de problem som finns och som uppstår skall lösas genom utveckling av det kapitalistiska samhället och genom samverkan mellan staten och kapitalet. Denna huvudinriktning av politiken får sedan bestämma de rekommendationer som görs såväl i finansplanen som av finansutskottet. Utskottet framhåller t.ex. risken för en konjunkturnedgång. Detta får sedan utgöra ett argument för att ge industrin ytterligare ökat utrymme för investeringar. Finansplanen förutser för 1971 en volymökning för konsumtionen med 3 procent. Men de privata investeringarna väntas öka med 9 procent och inom industrin med 12 procent. Om dessa tendenser säger utskottet att det råder ”utbredd enighet”. Att söka stimulera konjunkturen genom att ge industrin mer pengar och pressa konsumtion och löner är enligt vår mening fel. Det är i grunden en konservativ konjunkturpolitik av modell president Nixon. Dess effektivitet är också tvivelaktig. Att industriföretagen får mer pengar betyder inte att de nödvändigtvis vill investera vid vikande konjunktur. Och om industrin verkligen investerar, får den svårigheter att göra investeringarna bärande, om inte konsumtionen tillåts växa. Om man vill stimulera konjunkturen måste det vara en felaktig linje att hålla konsumtionen starkt tillbaka. Det måste också kritiseras att de privatkapitalistiska företagen genom det föreslagna investeringsavdraget och andra åtgärder uppmuntras att öka sina inköp av maskiner och andra inventarier, oavsett av vilket slag de är, oavsett för vilket syfte de skall användas, och att löntagarna tvingas medverka till finansieringen med skattepengar. I finansplanen saknas en tillfredsställande diskussion av de långsiktiga mål som måste ställas för den ekonomiska politiken och vilka inte kan formuleras i kapitalistiska lönsamhetstermer. I debatten den 19 januari tog jag upp den starka kritik mot långtidsutredningen som kommit inte bara från vänster utan också från kretsar inom det socialdemokratiska partiet. Denna kritik har senare utvecklats i skriften Sociala mål i samhällsplaneringen. Vad den går ut på är att det är både meningslöst och farligt att bara använda bruttonationalprodukten som mätare på utvecklingen. Det avgörande måste vara att komma fram till en politisk planering som utgår från välfärdsoch jämlikhetskriterier. Jag vill upprepa de frågor jag då ställde till regeringen men inte fick något svar på och hoppas att svaret ges i dag: Är det inte, herr finansminister, hög tid att ställa målsättningen för samhällspolitiken på ett vidare sätt? Vill regeringen som en första åtgärd ta initiativ för att framlägga en annan typ av långtidsutredning, som utgår just från dessa vidare målsättningar? Det måste vara fel att exportindustrins behov ständigt används som tillhygge för att ge industrin mer pengar på lönarbetarnas bekostnad. Enligt det material som finansutskottet redovisar har en klar förbättring inträtt när det gäller betalningsbalansen. Valutareserven ökade under 1970 med närmare 400 miljoner kronor efter att ha minskat med ca 1 850 miljoner kronor året förut. De tidigare noterade underskotten har snarare berott på lagerspekulation och penningöverföringar än på svag exportutveckling. Under förra året tilläts sålunda en spekulativ uppbyggnad av företagens lager med över 5 miljarder kronor, i betydande utsträckning genom import. Det löser inga utländska betalningsproblem att ge storföretagen ytterligare fördelar och höjda profiter. Om man skall diskutera produktiviteten inom olika näringsgrenar är det enligt vår mening viktigare att ta itu med hemmamarknadsindustrins och de övriga skyddade områdenas förhållanden än med exportindustrins, såsom också påpekas i 1968 års s.k. EFO-rapport. Att ordna meningsfylld sysselsättning för alla dem som nu är arbetslösa eller bara delvis sysselsatta är det bästa sättet att också lösa de långsiktiga betalningsbalansproblemen. Men det kräver att man också går över till en annan regionalpolitik än den som hittills förts. En decentralisering är nödvändig som säkrar full och effektiv sysselsättning i alla län och därmed stoppar avfolkningen. Det framgår av vad jag sagt i det föregående att vänsterpartiet kommunisterna inte kan ansluta sig till den enighet i huvudprinciperna för den ekonomiska politiken som uppges råda mellan de övriga partierna. De som i sin vardag tvingas uppleva stigande levnadskostnader och ökad utsugning i arbetet, alla lågavlönade, alla arbetslösa och undersysselsatta, alla offer för koncentrationspolitiken — bland dem förväntar och kräver man något helt annat än ökat spelrum för kapitalets intressen. Där kräver man i stället kamp mot profitoch spekulationsintressena. Där ställer man rättmätiga fordringar på rejäla lönelyft. Där kräver man att de ökade klasskillnaderna äntligen skall effektivt bekämpas och att en utjämning skall komma till stånd — mellan lönarbete och kapital såväl som mellan det stora flertalet löneanställda och de högt avlönade. Dessa dagskrav från folkets stora flertal är också kommunisternas krav i debatten om finansplanen. Herr talman! Vad gäller yrkandena från finansutskottet respektive reservanternas krav under olika punkter delar vi utskottets mening vad beträffar avslag på motionerna 562, 565 och 566 från de borgerliga partierna. Vi kommer alltså att rösta mot reservationen på punkterna 1 t.o.m. 4. Vad gäller punkten 5, som behandlar de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för statsregleringen, kan vi inte biträda vare sig utskottets eller reservanternas mening. Vi anser att utskottets uttalande på denna punkt i stället bort ha följande lydelse — texten kommer senare att utdelas till kammarens ledamöter: ”Det är en utpräglat kapitalistisk budget som framlägges i finansplanen. Som avgörande målsättningar ställs dels att öka exporten på bekostnad av förbrukningen inom landet, dels att öka industrins investeringar. De kapitalistiska företagens konkurrensförmåga skall ytterligare stärkas. Arbetskraft och kapital skall styras över till industrin och såväl den offentliga sektorn som bostadsbyggandet anpassas med hänsyn härtill. Denna politik motiveras med nödvändigheten att förbättra bytesbalansen gentemot utlandet. Utskottet redovisar emellertid i det föregående material som klargör att en betydande omsvängning i den svenska ekonomiska utvecklingen inträffat under loppet av 1970. Omslaget i handelsbalansen var starkare än som anges i finansplan och preliminär nationalbudget. Valutareserven ökade under året med närmare 400 miljoner kronor. Det måste vara fel att exportindustrins behov används som tillhygge för att ge industriföretagen mer pengar på lönarbetarnas bekostnad. De tidigare noterade underskotten i betalningsbalansen har för övrigt snarare berott på lagerspekulation och penningöverföringar än på svag exportutveckling. Hemmamarknadsnäringarnas produktivitetsproblem är snarast större än exportindustrins. För en lösning av de långsiktiga betalningsbalansproblemen är det avgörande en mobilisering av alla dem som nu är arbetslösa eller bara delvis sysselsatta, vilket också förutsätter en ny regionalpolitik för full och effektiv sysselsättning i alla län. Att söka stimulera konjunkturen genom att ge industrin mer pengar och pressa konsumtion och löner är en konservativ och felaktig politik. Investeringar kan icke göras bärande om inte konsumtionen tillåts växa. Om man vill stimulera konjunkturen måste det alltså vara en oriktig linje att hålla konsumtionen starkt tillbaka. Det måste också starkt kritiseras att de privatkapitalistiska företagen genom det föreslagna investeringsavdraget och andra åtgärder uppmuntras att öka sina inköp av maskiner och andra inventarier, likgiltigt av vilket slag, likgiltigt för vilket syfte. I finansplanen saknas en tillfredsställande diskussion av de långsiktiga mål som måste ställas för politiken och vilka icke kan formuleras i kapitalistiska lönsamhetstermer. Den politik som tecknas i finansplanen kommer att ytterligare öka storfinansens profiter och maktställning. Klyftorna i fördelningen av inkomster och förmögenheter kommer att bli ännu större. Förmaningar riktas till löntagarna att begränsa sina löneanspråk i en period av stark prisuppgång och produktivitetsökning, men ingen kritik riktas mot kapitalet som vetat att väl kompensera sig genom prishöjningar och spekulation. Påståendena i finansplanen att satsningen på expansion av de kapitalistiska företagen skulle förbättra arbetsmiljön och hjälpa avflyttningslänen är icke hållbara. All erfarenhet säger att den kapitalistiska utvecklingsvägen innebär ökad hets och stress i arbetet samt fortsatt koncentration av kapital och befolkning. Vad som krävs är i stället en verklig planering vilken såsom målsättning har människornas välfärd. De arbetande människorna måste ställas i centrum för politiken, inte de kapitalistiska företagen och deras profiter. En ny långtidsutredning måste utarbetas från klara välfärdsoch fördelningsmässiga utgångspunkter. Den ekonomiska politiken och finansplanerna måste underordnas dessa långsiktiga politiska mål. Detta förutsätter kamp mot profitoch spekulationsintressen. Det förutsätter ett tillgodoseende av rättmätiga fordringar på rejäla lönelyft på profiternas bekostnad. Det förutsätter att de ökade klasskillnaderna äntligen skall effektivt bekämpas och att en utjämning skall komma till stånd — såväl mellan lönarbetare och kapitalister som mellan det stora flertalet löneanställda och de högt avlönade.” Herr talman! Jag yrkar att riksdagen, i anledning av vad som förordats i statsrådsprotokollet och med avslag på motionerna 562 och 565, som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad jag här i det föregående anfört beträffande de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för statsregleringen.